Herr talman! En människa som har blivit omyndigförklarad har blivit fråntagen i stort sett allt inflytande över sitt liv. Hon förlorar så gott som helt rätten att bestämma över sin ekonomi. Men inte nog med det: omyndigförklaringen rör också hennes personliga rättigheter. Den allmänna rösträtten tas ifrån henne, och hon får inte heller gifta sig utan förmyndarens samtycke. En omyndigförklaring uppfattas vidare ofta som nedvärderande, både av den omyndigförklarade själv och av omgivningen. Det är hög tid att ändra på detta. I stället för att ta ifrån en utsatt grupp dess rättigheter skall vi tillföra den något positivt. I ett demokratiskt och människovärdigt samhälle är det en självklarhet att stötta de svaga i stället för att stämpla dem. Institutet omyndigförklaring har sina rötter i en förgången tid. Då rådde en helt annan syn på den enskilda människan och hennes förmåga att klara sig själv. Vad som bör vara utgångspunkten för dagens lagstiftning är respekten för varje enskild människa och tilltron till hennes möjligheter att på egen hand klara sina angelägenheter. I dagens samhälle har vi andra möjligheter än tidigare att ge hjälp och stöd utan att behöva ta till en så ingripande åtgärd som en omyndigförklaring. Ett första steg mot att få bort omyndigförklaringarna togs för 15 år sedan. Genom en reform 1974 inskränktes möjligheterna till omyndigförklaring. Samtidigt utvidgades möjligheterna att förordna god man för den som på grund av sjukdom eller motsvarande behövde hjälp med t.ex. sin ekonomi. Det slogs fast att omyndigförklaring inte får ske om det är tillräckligt att i stället förordna en god man. 1974 års reform har lett till att antalet omyndigförklarade har minskat. Överförmyndarna har också varje år gått igenom alla gamla omyndigförklaringar, för att se om det finns skäl att ansöka om omprövning av dem. I mitten av 70-talet var ungefär 30 000 människor omyndigförklarade. I dag är vi nere i 15 000 ungefär hälften. Det är i och för sig en tillfredsställande utveckling, som visar att reformen har fått avsedd verkan. Men nu är tiden mogen att ta steget fullt ut och avskaffa omyndigförklaringarna. Det förslag som riksdagen nu har att besluta om har finslipats i olika etapper. I botten ligger ett betänkande från förmyndarskapsutredningen. Under bearbetningen i regeringskansliet har synpunkter tillförts från olika remissinstanser och från lagrådet. Slutligen har utskottsbehandlingen lett till en del justeringar. Det resultat som vi nu har framför oss är, kort sagt, en bra slutprodukt. Där finns en rimlig balans mellan olika intressen. Den föreslagna reformen innebär bl.a. att vi behåller möjligheterna att förordna god man för den som på grund av sjukdom eller motsvarande behöver hjälp med t.ex. sin ekonomi. På denna punkt innehåller reformen ett viktigt klargörande: en god man måste som en huvudregel ha samtycke från den som han förordnats som god man för, innan den gode mannen företar några rättshandlingar för huvudmannens räkning. Den gode mannen skall med andra ord framför allt ses som ett biträde till huvudmannen. Men möjligheterna att förordna god man löser inte alla problem. Det finns medmänniskor som på grund av sjukdom, utvecklingsstörning eller liknande är ur stånd att vårda sig själva eller sin egendom. Det är fråga om människor som lätt kan bli offer för påtryckningar av olika slag och som måste skyddas från att utnyttjas ekonomiskt. Det behövs i sådana fall en möjlighet att inskränka den enskildes bestämmanderätt i fråga om ekonomin. En grundförutsättning måste vara att den det gäller har ett hjälpbehov som beror på sjukdom, hämmad förståndsutveckling, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Hjälpbehovet måste vara så uttalat att han eller hon är ur stånd — dvs. inte förmår — att vårda sig eller sin egendom. Kan hjälpbehovet tillgodoses på något mindre ingripande sätt, t.ex. genom att utse god man, skall förvaltare inte förordnas. Förvaltarskapets omfattning skall anpassas till behovet i det enskilda fallet. Det kan begränsas till att avse förvaltningen av en fastighet eller en viss del av en ålderspension. Den som har förvaltare förlorar rådigheten över det som faller under förordnandet men har kvar bestämmanderätten i andra frågor. Det är en viktig skillnad, om man jämför med en omyndigförklaring, som alltid leder till en så gott som total förlust av rättshandlingsförmågan. Denna möjlighet att anpassa förvaltarskapets omfattning till behovet i det enskilda fallet är en nyhet som har väckt stor internationell uppmärksamhet. I flera andra länder studeras utformningen av det svenska lagförslaget på just denna punkt. Det är inte omöjligt att den svenska lösningen kan få efterföljare i andra länder. I våra nordiska grannländer har intresset varit särskilt markant. Där övervägs möjligheten att göra en reform liknande den svenska. Att man får förvaltare skall enligt förslaget inte leda till att man förlorar rösträtten. Enligt min mening bör ingen människa betas rätten att rösta i allmänna val bara därför att hon behöver hjälp med sina ekonomiska angelägenheter. En kontroversiell fråga har varit i vilken utsträckning den som har förvaltare skall få inneha uppdrag och befattningar som t.ex. domare och revisor. Här kan man i-och för sig tänka sig olika lösningar. Jag tycker att den lösning som man har kommit fram till under utskottsbehandlingen är väl avvägd. Avslutningsvis vill jag säga att detta är en betydelsefull reform som sätter begrepp som demokrati och människovärde i centrum. Genom åtskilliga brev och andra kontakter med regeringskansliet har människor genom åren redovisat de känslor av förnedring och mindervärdighet som en omyndigförklaring väckt hos dem. Det är hög tid att nu visa dessa människor och deras omgivning att samhället har respekt för deras människovärde och deras förmåga att själva styra sina liv.

Herr talman! Efter justitieministerns närvaro och anförande i kammaren i dag måste jag ändå göra kommentaren att vi åtminstone från folkpartihåll kraftigt har efterlyst statsrådets närvaro här i kammaren vid tidigare tillfällen. I dag behandlar vi trots allt ett enigt betänkande. När vi behandlade det allmänna skadeståndet hade närvaron kanske varit mer berättigad. Nu till frågan om god man och förvaltare. Att reformera samhället i syfte att stärka den enskildes ställning även för dem som satts på undantag — de omyndigförklarade — är en grannlaga uppgift. Det handlar om att värna om den personliga integriteten men minst lika mycket om att stärka skyddet för den människa-individ som av olika skäl inte är kapabel att vårda sig eller sin egendom. Samhället och de beslutande instanserna har ett stort ansvar, och, herr talman, det handlar onekligen om en balansgång mellan ansvar och frihet. Att själva begreppet omyndigförklaring har en negativ klang kan inte motsägas. Tidigare var detta kanske ett alltför lättvindigt sätt för myndigheterna att komma ifrån problemen. Antalet omyndigförklaringar har visserligen minskat sedan 1974 års reform av förmyndarskapslagstiftningen, som justitieministern sade. Men i dag är ändå 15 000 människor i vårt land omyndigförklarade. Det betänkande som vi nu behandlar, 1988/89:LU9, innebär att institutet omyndigförklaring försvinner. I stället införs en utbyggd form av godmanskap, benämnd förvaltarskap. Den som behöver hjälp för sina angelägenheter skall i första hand få en god man. Endast i de fall där den hjälpbehövande är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom skall förvaltare utses. Orsaken kan vara sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller andra skäl. Varje förvaltaruppdrag skall anpassas till den enskildes behov. Det låter sig lätt sägas, men utförandet är fullt av komplikationer. Förslaget innebär också, som justitieministern sagt, att den för vilken förvaltare är förordnad får rösta i allmänna val. Jag avser inte att gå in på de föreslagna lagändringarna i detalj utan vill enbart nämna några förbättringar som, tack vare ett antal motionsyrkanden från bl.a. Karin Ahrland från folkpartiet och andra borgerliga ledamöter, kraftigt har förbättrat regeringens ursprungliga förslag. Propositionen lämnade ett par för det allmänna rättsväsendet fatala luckor. Genom lagrådets förslag och nämnda motioners överarbetning i utskottet har det nu föreslagna betänkandet nått en någorlunda höjd, för att tala med patentspråk. Det är därför som vi i dag i kammaren med intresse har tagit del av justitieministerns synpunkter på betänkandet från lagutskottet. Betänkandet har finslipats, som justitieministern också mycket riktigt sade. I propositionen finns ett förslag om behörighet för vissa tjänster. Vi har kritiserat detta, och det har skett förändringar på den punkten. I motionen uttrycks att det är närmast ”motbjudande att den som i större eller mindre grad är berövad sin egen rättsliga handlingsförmåga formellt skall vara behörig att företa rättshandlingar för annans räkning t.ex. som advokat eller domare eller rättegångsombud”. Det handlar sålunda enligt propositionen om sådan behörighet där regeringen inte lade några hinder i vägen enligt tidigare proposition. Detsamma gällde vissa andra typer av uppdrag, som exempelvis styrelseledamot och revisor i ekonomiska föreningar eller aktiebolag. Tack vare utskottsbehandlingen kommer detta ej att bli förhållandet, utan regeringens förslag ändras så att det generellt krävs att förvaltare inte är förordnad i fråga om ett stort antal uppdrag inom såväl rättsväsendet som det ekonomiska området. Man måste ställa sig frågan hur denna lapsus kunde ske från regeringens sida. En viktig integritetsfråga har tagits upp i en enskild folkpartimotion av Margitta Edgren. Det gäller frågan om registrering av förvaltarskap. Kravet i folkpartimotionen var att anteckningar om omyndigförklaring skulle avlägsnas ur befintliga register. I propositionen föreslås att endast obegränsade förvaltarskap skall registreras i folkbokföringen. Det finns nu enligt utskottets bedömning inte behov av att förvaltarskap antecknas i folkbokföringen, eftersom tingsrätten utfärdar bevis om förvaltarskap är förordnat. Även när det gäller frågan om anteckning i folkbokföringen har det skett en förändring till det bättre genom utskottsbehandlingen. Folkpartiets önskemål om uppgifter som för närvarande finns i andra register blir också tillgodosett. När det gäller övriga register anser lagutskottet att ansvaret bör läggas på regeringen om och när registren skall rensas ut. Regeringen skall därmed utfärda föreskrifter i den andan. Vad beträffar registrering i dataregister ankommer det på datainspektionen att ansvara för den frågan. För folkpartiets del vill jag slutligen framhålla vikten av integritet för den enskilde som sätts under förvaltarskap. Det finns dock samtidigt, herr talman, ett behov av ett skydd och ansvar från samhällets sida gentemot tredje man. Det är en skyldighet för samhället att se till att den som är satt under förvaltarskap skyddas. På samma sätt skall även allmänheten kunna få vetskap om korrekta förhållanden. Sammanfattningsvis vill jag personligen göra den reflexionen att det även i framtiden kommer att kännas integritetsstörande att bli satt under förvaltare, på samma sätt som det i dag är att bli satt under förmyndare.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
Herr talman! Alla människor skall ha lika värde och rättigheter. Detta måste vara en viktig grundsats i vårt demokratiska samhälle. Så långt det är möjligt skall alla tillförsäkras samma medborgerliga rättigheter. Samhället skall emellertid samtidigt garantera att den enskilde ges det stöd och det skydd han eller hon är i behov av. Genom att riksdagen i dag skall fatta ett beslut om avskaffande av systemet med omyndigförklaring och införa en ny form av hjälp och stöd till dem som inte kan vårda sig själva eller sin egendom tas ett viktigt steg i riktning mot att uppnå denna grundsats. Motivet för avskaffande av systemet med omyndigförklaring är bl.a. att det anses att både den omyndigförklarade och dennes omgivning kan uppleva omyndigförklaringen som en nedvärdering. Det anses även kunna inträffa att den enskildes psykiska tillstånd påverkas negativt av en omyndigförklaring, liksom att vederbörandes sociala anpassning försvåras. Mot bakgrund av strävandena att så långt som möjligt respektera allas självbestämmanderätt och integritet är det naturligt att vi nu avskaffar systemet med omyndigförklaring. Från centerns sida har vi med hänsyn till våra grundläggande värderingar stött denna utveckling och föreliggande förslag. Sällan har enigheten om en reform varit så stor som när det gäller den fråga som vi nu snart skall fatta beslut om. Förmyndarskapsutredningens förslag, som propositionen bygger på, tillstyrktes av så gott som samtliga remissinstanser. Även här i riksdagen har enigheten varit mycket stor. Det enhälliga betänkandet från lagutskottet är ett klart bevis för detta. Ett avskaffande av omyndigförklaringen kräver att samhället på andra sätt tillgodoser behovet av hjälp, stöd och skydd för människor som bl.a. på grund av sjukdom saknar förmåga att ta hand om sina ekonomiska eller personliga angelägenheter. När godmansförordnande inte är tillräckligt skall, som redan har framhållits, förvaltare förordnas för den som är i behov därav. Förvaltarskapet kan vara helt eller begränsat och skall anpassas till vederbörandes behov av stöd och skydd. Förvaltarskapet — som alltså kommer i stället för tidigare omyndigförklaring — medför inte förlust av rösträtt. När det gäller behörighet att inneha vissa uppdrag och befattningar föreslogs i propositionen att inskränkningar härvidlag endast skulle gälla när en person får helt förvaltarskap. Ett begränsat förvaltarskap skulle däremot enligt regeringsförslaget inte medföra begränsningar i behörighetsavseende. Med anledning av denna del av propositionen väcktes bl.a. en motion av de tre icke-socialistiska partiernas företrädare i justitieutskottet. I denna motion framhölls att bl.a. många befattningshavare som omfattas av nuvarande krav på att vara myndig har att besluta i rättsliga angelägenheter av betydelse för enskilda människor eller har att företa rättshandlingar på andras vägnar. Enligt motionärerna borde även de som omfattas av begränsat förvaltarskap vara förhindrade att inneha sådana uppdrag och befattningar. Både näringsutskottet och justitieutskottet har tillstyrkt detta motionskrav. Lagutskottet föreslår nu enhälligt att riksdagen i denna del skall frångå förslaget i propositionen och i stället följa motionskravet. Det innebär alltså att det för vissa uppdrag och tjänster kommer att krävas att innehavaren inte har förvaltare förordnad. Någon skillnad mellan den som omfattas av helt eller begränsat förvaltarskap kommer således inte att göras när det gäller behörighet. Denna ändring tillstyrktes nyss av justitieministern. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i lagutskottets enhälliga betänkande. Enligt betänkandet kvarstår systemet med förordnande av god man, omyndigförklaring avskaffas och ersätts av förvaltarskap. Detta görs i syfte att ge den enskilde så stor självbestämmanderätt som möjligt, men skall ändock garantera erforderligt stöd för dem som är i behov därav.

Herr talman! Justitieministern — som jag hälsar välkommen hit till kammaren — och mina kolleger Ulla Orring och Martin Olsson har i sina anföranden redogjort för huvuddragen i den reform som riksdagen i dag skall fatta beslut om. Jag kan därför fatta mig mycket kort, särskilt som betänkandet är enhälligt. Systemet med omyndigförklaringar upphör nu. Vid sidan av godmansinstitutet införs begreppet förvaltarskap. Förvaltarskapet kan vara begränsat eller gälla för praktiskt taget alla rättshandlingar. Vi är alla överens om att en omyndigförklaring kan ha negativ inverkan på såväl den omyndigförklarade som dennes släkt och vänner. Åtgärden har också ofta uppfattats som total och oåterkallelig. Mot den bakgrunden får vi hoppas att det nya begreppet ”förvaltare” får en bättre klang och lättare kan accepteras av dem som blir berörda av det nya systemet. Lagutskottet har under sin behandling av propositionen överarbetat förslaget på flera viktiga punkter.

I klartext betyder detta att den som är satt under förvaltarskap i någon form inte kan utöva tjänst som t.ex. domare, advokat, revisor, styrelseledamot, verkställande direktör eller motsvarande tjänst. Detta är viktigt att understryka, samtidigt som det är närmast obegripligt att regeringen någonsin lade fram ett förslag som skulle ha möjliggjort för personer satta under förvaltare att få utöva sådana viktiga funktioner i samhället. Enligt propositionen skulle ju t.o.m. en person som satts under förvaltare själv kunna utses till förvaltare eller god man för någon annan. Det bästa man kan säga om propositionen i den delen är väl att det var konsekvens i galenskaperna. Regeringen och justitiedepartementet har verkligen anled Prot. 1988 88:124. FREE RNE Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkandet LU9.

Herr talman! Jag hade inte tänkt yttra mig som utskottets talesman i det här ärendet, eftersom det ju inte finns något förslag som går emot utskottets hemställan. Den framtoning som ärendet har fått här i kammaren, bl.a. genom Ulla Orrings anförande, gör emellertid att jag känner ett behov av att gå upp i talarstolen och markera ett par saker. Jag tycker inte att det viktigaste i den här reformen, som är mycket betydelsefull för tusentals människor, är hur detaljer i ärendet har handlagts vid utskottsbehandlingen och hur den slutliga utformningen har gått till. Det måste väl ändå vara positivt att vi har kunnat diskuterat oss samman och göra det bästa möjliga i ett betänkande som går fram till kammaren för lagstiftning. Men det behöver man inte göra något stort nummer av. Det absolut viktigaste är enligt min mening hur och på vilka vägar denna lagstiftning har kommit fram. Många människor ute i kommunerna, överförmyndare och andra, har gjort ett oerhört fint jobb för att frigöra människor som varit omyndigförklarade. Jag vill nämna en person: Överförmyndaren i Torsby kommun. Han har frigjort 93 människor i norra Värmland som har varit omyndigförklarade. Det finns inte någon kvar i kommunen som i dag är omyndigförklarad. Han kan visa hur människor som har varit omyndigförklarade i 45 år, varav 22 år på institution, nu klarar sig mycket bra med ett god-mans-förordnande. Dessa människor lever nu ute i samhället och klarar sig som sagt bra. Det är sådana exempel som ger resultat och befrämjar en sådan här lagstiftning.

Herr talman! Det är självklart att det viktigaste är att nå resultat i lagutskottet, i kammaren och i övriga beslutande församlingar. Men frågan är ju vilka resultat vi vill uppnå. Här gäller det inte några detaljer, Hans Rosengren, utan det gäller viktiga ställningstaganden som lagutskottet har gjort i fråga om ändring av reglerna för behörighet. Om inte vi från borgerligt håll med Karin Ahrland i spetsen tillsammans med ledamöter från centern och moderaterna tagit upp frågan om behörighet, hade denna lapsus kunnat slinka igenom att den som är satt under förvaltarskap själv skulle kunna vara domare, nämndeman, revisor m.m. Den meningen har vi väl ändå inte med en lag av denna dignitet. Att det är bra att det sker förändringar när det gäller god man och förvaltare är vi alla överens om, men man får inte låta sådana här misstag slinka igenom. Det som har förvånat är att det är just vad som skett i regeringens proposition.
Herr talman! Eftersom vi är eniga om det föreliggande betänkandet håller jag med om att det är ett bra betänkande som vi gemensamt har kommit fram till. Men Ulla Orring skall inte ta åt sig äran av att detta över huvud taget är klart, eftersom det är den dåvarande regeringen med Sten Wickbom som justitieminister, justitiedepartementet och den nuvarande regeringen som från början har tagit fram underlaget. Och det är de människor som ute i landet har kämpat för dessa frågor som har lagt grunden för att det i dag är möjligt att fatta detta viktiga beslut.
Herr talman! Nej, Hans Rosengren, Ulla Orring tänker inte ta åt sig äran. Ulla Orring är mycket glad över att tillsammans med de borgerliga ledamöterna ha medverket i lagutskottet till att vi har undanröjt de värsta fallgroparna i det förslag som regeringen dock hade arbetat med i många år. Det är det jag tycker skall komma fram i dagsljuset.

Herr talman! Sverige har liksom de flesta andra demokratiska stater en skriven författning. Den reglerar den ordning i vilken riksdagen och regeringen tillsätts, och den anger hur dessa statsorgan skall arbeta. Fri åsiktsbildning och andra frioch rättigheter åtnjuter ett särskilt skydd i författningen. Den särskilda procedur som anvisas för grundlagsändringar innebär att grundlag stiftas genom två likalydande beslut av riksdagen. Mellan dessa beslut skall val till riksdagen hållas. Sedan 1980 kan också på begäran av en minoritet i riksdagen folkomröstning anordnas om ett vilande grundlagsförslag. Riksdagen skall nu slutligt anta de grundlagsändringar som varit vilande över 1988 års val. Dessa ändringar innebär, som framgår av det nu behandlade betänkandet, bl.a. att omyndigförklaring som hinder för rösträtt och valbarhet avskaffas. Vidare övergår huvudmannaskapet för riksgäldskontoret från riksdagen till regeringen. Reglerna för rikets styrelse under krig och krigsfara ändras i fråga om förhållandet under ockupation. Integritetsskyddet på dataområdet blir grundlagsfäst, för att nu nämna några viktiga förändringar. Från riksdagspartiernas sida eftersträvas största möjliga enighet vid grundlagsförändringar. Detta präglar också konstitutionsutskottets arbete med sådana frågor. Vissa meningsskiljaktigheter förelåg dock vid riksdagens första behandling av förslagen. Det framgår av de sju särskilda yttranden som fogats till betänkandet. Som framgår av redovisningen är dock oenigheten Prot. 1988/89:35 begränsad till ett parti i sex av fallen och till två partier i det sjunde fallet. 30 november 1988 De särskilda yttrandena har tillkommit för att markera att reservanterna — tmpood. om od ag står fast vid de ståndpunkter som de har intagit vid första läsningen. På grund av hittills gällande praxis beträffande beslutsordningen i ärenden av detta slag har de avstått från att nu framställa yrkande om att den aktuella bestämmelsen skall utgå ur det vilande grundlagsförslaget. Miljöpartiet, som deltar i behandlingen av frågorna för första gången, har inte velat ta ställning i utskottet. Herr talman! Jag avslutar denna redogörelse med att yrka bifall till utskottets hemställan i samtliga delar.

Herr talman! Vid behandlingen under föregående riksmöte av regeringens proposition 151 om ändringar i tryckfrihetsförordningen reserverade vi moderater oss mot majoritetsbeslutet, dels vad gäller förhållandet mellan meddelarfriheten och tystnadsplikten, dels också i frågan om att kriminalisera pornografiska stillbilder. Vid den andra behandlingen av dessa ärenden, som ägt rum efter årets riksdagsval, har vi i särskilda yttranden markerat att vi vidhåller våra ståndpunkter. På grund av hittills gällande praxis vid beslutsfattandet i ärenden av detta slag har vi avstått från att genom reservationer åter framställa yrkanden. Yttrandefrihetsutredningen föreslog i sitt betänkande ”Värna yttrandefriheten”, att de fall där tystnadsplikten skulle tillåtas bryta meddelarfriheten skulle anges i grundlag. Regeringen ställde sig emellertid inte bakom detta förslag utan föreslog enbart att beslut i syfte att inskränka meddelarfriheten skall kunna fördröjas av riksdagen i tolv månader, därest inte en femsjättedels majoritet står bakom att förslaget antas omedelbart. Riksdagen beslutade i enlighet härmed. Denna konstruktion hade emellertid inte varit föremål för någon som helst beredning, vilket vi moderater ansåg vara olyckligt. Vi föreslog därför att frågan vidare skulle utredas. Givetvis anser vi alltfort detta förfaringssätt vara det korrekta. Vid behandlingen föregående riksmöte av frågan om att kriminalisera våldspornografiska stillbilder hänvisade vi moderater dels till de spärrar mot pornografi som redan finns i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken, dels till att yttrandefrihetsutredningen inte hade funnit skäl att förorda några lagstiftningsåtgärder mot pornografiska alster, dels till att frågan endast i ringa omfattning hade berörts i remissyttrandena över utredningens betänkande. Vi hävdade att det inte förelåg tillräckliga skäl för ett beslut om kriminalisering och ansåg att frågan ytterligare borde beredas. Vi har inte haft någon anledning att frångå denna uppfattning vid frågans förnyade behandling, vilket vi alltså framhåller i ett särskilt yttrande. I detta betänkande behandlas också frågan om avskaffande av omyndighetsförklaring som rösträttsoch valbarhetshinder. Vid föregående behandling av ärendet anförde vi moderater att vi inte hade några invändningar mot att slopa den direkta kopplingen mellan omyndighetsförklaring och rösträtt. Vi ansåg emellertid att det även i framtiden kunde finnas behov av möjligheten att från rösträtt utestänga personer som uppenbarligen saknar 13 förmåga att genomföra röstningen på ett meningsfullt sätt. Vi ansåg att domstol i samband med att den förordnade förvaltare för en person också skulle pröva om denne skulle få behålla sin rösträtt. Vi anser givetvis alltfort denna ordning vara den riktiga.

Herr talman! När vi i våras för första gången antog grundlagsändringarna i tryckfrihetsförordningen motsatte sig folkpartiet att andra regler för tryckfriheten skulle gälla i krig än i fred. I tryckfrihetsförordningen kommer det att finnas en lång lista på vad som är brottsligt att röja i fråga om rikets säkerhet. Sådana inskränkningar i informationsfriheten är nödvändiga. Enligt föreliggande förslag skall andra regler gälla vid omedelbar krigsfara eller vid krig. Då skall ytterligare inskränkningar kunna göras i en helt vanlig lag. Hux flux över en enda natt skall alltså yttrandefriheten kunna inskränkas — ospecificerat hur. Vi anser att de omfattande inskränkningar som gäller redan i fredstid också räcker vid krigsfara och i krig. Enligt vår uppfattning är det kanske just i sådana lägen som det är bra att ha en grundlag att luta sig mot. Det bör krävas helt andra åtgärder för att kunna göra ändringar i den. Självfallet står vi i folkpartiet fast vid vår inställning. Med gällande behandlingsordning här i riksdagen är vi emellertid förhindrade att rösta på vårt förslag, om vi inte samtidigt skall motsätta oss alla andra ändringar i tryckfrihetsförordningen. Därför har jag begränsat mig till att här redovisa denna folkpartiets inställning.

Herr talman! Det kan utåt tyckas att det råder stor enighet i dessa frågor. Sådan enighet råder också i den delen där det gäller att anta vilande grundlagsförslag för andra gången. De särskilda yrkanden och avvikande meningar som föreligger kan kanske tyckas vara detaljer i sammanhanget. Det är emellertid värt att understryka att den handling som i dag ligger på riksdagens bord innehåller grundlagsändringar som så långt har varit möjligt gjorts i enighet. Det finns, herr talman, anledning att konstatera att debatten om våra grundlagar kommer att fortsätta. Mycket snart återkommer vi här i riksdagen till diskussioner i frågor där enighet inte har kunnat uppnås. Det är frågor som har diskuterats i riksdagen och i den konstitutionella debatten ända sedan enkammarriksdagens införande. Jag tänker på frågor som mandatperiodens längd, den gemensamma valdagen och ett antal andra frågor. Det är en fördel att vi kan föra dessa debatter och stegvis vidta förändringar i grundlagen. På några punkter skall jag i likhet med andra talare kommentera det vilande förslaget. Bertil Fiskesjö och jag har i ett särskilt yttrande upprepat vårt ställningstagande från i våras om huvudmannaskap för riksgäldskontoret. Vi ansåg inte då att regeringen hade redovisat några övertygande skäl för att förändra huvudmannaskapet. Vi pekade exempelvis på att statsupplåningen var av så stor betydelse att huvudmannaskapet snarast borde ligga kvar under riksdagen.

— Trio g. omm dosa påpekat att vi vidhåller denna vår ståndpunkt. Låt mig, herr talman, peka på ytterligare en sak som över huvud taget inte har diskuterats i det senare ledet. Det gäller frågan om att grundlagsfästa integritetsskyddet. Socialdemokraterna gick så småningom med på att utreda denna fråga. Det hade väckts en rad motioner till 1985/86 års riksmöte om att grundlagsfästa dataskyddet. Det kom ett förslag från dataoch offentlighetskommittén, och om det förslaget var vi ense. Den enskildes personliga integritet skall skyddas i den utsträckning som anges i lag. Anledningen till att jag tar upp denna sak är att jag vill säga att detta inte är det slutliga skyddet. Men det som skrivs in i grundlagen är definitivt en förstärkning av skyddet. Det är viktigt att vi fortsättningsvis följer upp det med lagstiftning, när så behövs. Likaså är det angeläget att en översyn av datalagen genomförs. Det är också betydelsefullt att frågor om sårbarhet och säkerhet i våra datasystem följs upp på ett grundläggande sätt. Det skydd som nu finns inskrivet i grundlagen måste följas upp i det praktiska arbetet och verkligen utgöra ett skydd för den enskilde. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de vilande grundlagsförslagen.

Herr talman! Vi skall strax besluta att våldspornografi skall vara förbjuden. Bilder föreställande sexuellt tvång eller våld skall kunna åtalas. Jag ser det som en stor framgång för kvinnokampen. Vintern 1985 öppnade Leif Hagen en porrbutik i Stockholm. På TV deklarerade han att det säkert skulle gå mycket bättre för honom i Sverige än i Norge, för här var kvinnorna klokare. Det blev startskottet för kvinnoorganisationernas arbete i Stockholm. Vi lade upp ett schema för att under månader stå utanför butiken varje dag och demonstrera mot våldspornografi. Vi gjorde också namninsamlingar. Vi upplevde, tillsammans med många män, att de här alstren var djupt förnedrande för både män och kvinnor. I september uppvaktade samtliga politiska kvinnoorganisationer i Stockholm dåvarande justitieministern och framhöll att våldspornografin måste bort. I en interpellationsdebatt samma år sade justitieministern att nu var gränsen nådd och att en lagändring behövdes. Så kom då grundlagsförslaget. Herr talman! Jag är glad att kunna säga att det lönar sig att protestera, att alla de kvinnor som stod i snömodden och protesterade har vunnit en första seger. Men nu gäller det också att anmäla de tidningar som visar bilder med sexuellt våld och tvång. Men framför allt ser jag denna lagändring som en framgång i kampen mot det våldsförhärligande som vi drabbats av i olika sammanhang under senare år. Det är viktigt att samhället markerar avståndstagande från alla typer av sådana produkter. Herr talman! Jag vill med glädje yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Med anledning av de yttranden som har förelegat från borgerliga partiers sida med stöd för intagna ståndpunkter under den första behandlingen av grundlagsförslagen, vill jag säga att det förhållandet att jag inte gått i sakdebatt i dessa frågor inte innebär att jag anser att de ståndpunkter som intagits av en bred majoritet i utskottet skulle vara dåligt underbyggda. Jag vill hänvisa till det material som föreligger och till den debatt som fördes när förslagen behandlades första gången.

Herr talman! Redan i den föregående debatten framhöll jag att vi moderater inte hade några invändningar mot att slopa den direkta kopplingen mellan omyndighetsförklaring och rösträtt. Det finns emellertid skäl att påpeka att det här ofta är fråga om människor som är drabbade av svåra psykiska störningar och därmed är särskilt utsatta för obehörig påverkan. På grund av psykisk ohälsa kan en person sakna förmåga till eget rationellt tänkande. Det kan ifrågasättas om personer som drabbas av denna ohälsa skall ha rätt att delta i fria val av det slag som utgör grunden för vår demokrati. Det bör påpekas att ordningen med obegränsad rösträtt avviker från vad som gäller i andra länder. Vi moderater hävdar alltså att domstol i samband med förordnande av förvaltare skall få pröva om den som får förvaltare skall få behålla sin rösträtt eller ej. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Jag har i dag inga andra yrkanden när det gäller detta betänkande än utskottet, men det finns ändå ett par saker som jag vill framhålla i det här sammanhanget. Trots att de dispenser som har beviljats och de försök som pågår inte har varit så långtgående som folkpartiet skulle ha önskat, har ändå frikommunförsöken i flera kommuner inneburit en mycket nyttig genomgång av funktioner och beslutsvägar, vilket fått till resultat att det på många håll gjorts väsentliga förbättringar och rationaliseringar. Den föreslagna utvidgningen, som gör det möjligt att ha gemensamma beslutsorgan för kommun och landsting, bl.a. när det gäller primärvård och socialtjänst, är också mycket välkommen. Samarbetet mellan kommuner och landsting har länge gnisslat, och av olika orsaker speciellt när det gäller vård och omsorg för de äldre. Det är därför viktigt att framhålla att dagens beslut inte för all framtid utestänger andra landsting och andra kommuner från försöksverksamhet. Det är fullt möjligt för regeringen att bevilja ytterligare dispenser när olika frågor av samverkanstyp har lösts mellan de ytterligare kommuner och landsting som skulle vilja samarbeta på ett nytt sätt. Det är viktigt att framhålla att alla goda idéer som kan förenkla och förbättra samarbetet också bör tas till vara och utvecklas.

Herr talman! I detta konstitutionsutskottets betänkande behandlas regeringens förslag om förlängning och utvidgning av frikommunförsöket samt den av Sven-Gösta Signell m.fl. väckta motionen. Propositionen har samband med det beslut som fattades av riksdagen våren 1988 om att förlänga försöksverksamheten med ökad kommunal självstyrelse med tre år — till utgången av 1991 — i den del som gäller nämndverksamheten och att ge ytterligare kommuner och landsting möjligheter att delta i dessa försök. 1984 utsågs nio kommuner och tre landsting, men efter beslutet i våras har regeringen gett ytterligare nio kommuner möjlighet att delta i försöket. I propositionen föreslås nu en motsvarande förlängning och utvidgning av frikommunsförsöket i dess helhet. Vidare föreslås en ny lag som möjliggör försök med ett gemensamt beslutsorgan för en kommun och ett landsting när det gäller bl.a. primärvård och socialtjänst. dels att lagen om försöksverksamhet inom socialtjänstens, hälsooch sjukvårdens samt omsorgsverksamhetens område också skall omfatta tandvård och driften av sjukhem, dels att riksdagen beslutar att ge regeringen befogenhet att utse de landsting och de kommuner som skall få bedriva försöksverksamhet i enlighet med vad som anförts. Socialutskottet har yttrat sig över propositionsförslaget när det gäller socialutskottets beredningsområde samt över motionen. Av yttrandet framgår att socialutskottet anser att vad som står i propositionen är viktigt, nämligen att försöksverksamheten nu begränsas till ett landsting och en kommun. I likhet med motionärerna anser däremot socialutskottet att försöksverksamheten även bör omfatta tandvård. När det gäller motionärernas önskemål om att verksamheten vid lokala sjukhem skall ingå i försöksverksamheten konstaterar socialutskottet att avsikten med propositionen är att den verksamheten skall ingå. I konstitutionsutskottet är man därför allmänt positiv till den föreslagna verksamheten. Konstitutionsutskottet delar emellertid socialutskottets bedömning att försöksverksamheten till en början bör begränsas till ett landsting och en kommun. Därför avstyrker konstitutionsutskottet det andra yrkandet i motionen. Beträffande önskemålet att lokala sjukhem skulle omfattas av försöksverksamheten delar konstitutionsutskottet socialutskottets uppfattning, dvs. att avsikten med propositionen är att verksamheten vid lokala sjukhem skall ingå i försöket. På den punkten föranleder således inte motionen någon åtgärd. Konstitutionsutskottet anser det i och för sig vara värdefullt om försöksverksamheten omfattar även tandvård. Detta bör ges regeringen till känna. Däremot bör inte det föreliggande lagförslaget kompletteras med en bestämmelse om tandvård, eftersom det i ärendet har upplysts om att det landsting och den kommun som omfattas av förslaget för närvarande inte har för avsikt att ta med tandvården i försöket. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till konstitutionsutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Folkpartiet har i flera motioner tagit upp frågan om ökad rättssäkerhet, och jag skall först uppehålla mig vid skyddet mot retroaktiv lagstiftning. Detta skydd, som från början endast gällde strafflag, utvidgades 1979 med ett förbud mot retroaktiv lag om skatt eller statlig avgift, och detta intogs i regeringsformen, 2 kap. 10 § andra stycket. Som huvudregel slås fast att skatt eller statlig avgift inte får tas ut i vidare mån än som följer av föreskrift som gällde när den omständigheten inträffade som utlöste skattoch avgiftsskyldigheten. Riksdagen får göra undantag härifrån om särskilda skäl så påkallar det. Den socialdemokratiska regeringen har emellertid varit alltför villig att åberopa dessa särskilda skäl. Den extra vinstdelningsskatten, den tillfälliga förmögenhetsskatten och den s.k. engångsskatten på pensionssparande har införts under former som har karaktär av retroaktiv lagstiftning. Enligt folkpartiets uppfattning måste vad som anses vara tillåtna undantag från förbudet mot retroaktiv lagstiftning klarläggas och lagtexten preciseras. Vi har tidigare motionerat i denna fråga utan att få fullt gehör för vår begäran. Inte heller detta år har vår begäran villfarits om en översyn och precisering av de bestämmelser som drar upp gränserna för vad som är retroaktiv lagstiftning och inte, och vi har därför tvingats reservera oss också i år. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 2. Folkpartiet har också tagit upp frågan om ökad rättssäkerhet för småföretag och företagare över huvud taget. Framför allt är det småföretagen som drabbas när det saknas stabilitet och långsiktighet i lagar och regler. Vi anser att regelsystemet måste präglas av långsiktighet, och när omprövningar blir nödvändiga måste dels övergångsbestämmelserna vara generösa, dels retroaktiva regeländringar undvikas. Vi har i våra motioner K513 och K217 av Christer Eirefelt m.fl. tagit upp sådana här saker och krävt att långsiktigheten och retroaktiviteten tydligare definieras. I rättssäkerheten måste det vara klarlagt att företag och deras ägare skall hålla skadeslösa när myndigheter gör fel. Äganderättens ställning i grundlagen måste förstärkas, så att dess tillämpning sker på ett sådant sätt att godtycke och maktmissbruk förhindras. Vi har tyvärr inte heller i år fått gehör för detta. Dessa frågor tas också upp i reservation nr 2. När det gäller frågan om motivering av beslut har vi sagt att det i en rättsstat är rimligt att myndigheter refererar till de regler och författningar som styr de beslut som de fattar. Det är tyvärr inte alltid fallet. Utskottet skriver i betänkandet att man delar den uppfattning som framförs, dvs. att myndigheter skall ange den eller de författningsbestämmelser som har bestämt utgången av beslutet. Utskottet säger att detta regelmässigt torde vara fallet. Trots det kommer det så många signaler om att detta inte är regel att det finns fog för att nu säga klarare ifrån än vad utskottet har gjort. Utskottet skriver att man förutsätter att frågan kontinuerligt bevakas. Ja, det sade utskottet förra året också, och vi anser att det inte har skett någon större förändring. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 7, som folkpartiet har avgivit gemensamt med moderaterna.

Herr talman! Nu pågår ett slags uppsamlings-heat vad gäller konstitutionella frågor, och en lång rad av de frågor som behandlas i detta betänkande har berörts i tidigare debatter under våren. Det finns kanske anledning att se till att mera sammanhållna författningspolitiska diskussioner kan anordnas i riksdagen. Det är särskilt otillfredsställande att frågor av detta slag skjuts över ett val från våren till hösten. Det gör också att debatterna på detta område blir sönderstyckade. En lång rad av de förslag som centerpartiet har lagt fram i dessa frågor har redan tidigare behandlats, och det är en av anledningarna till att vi inte är så flitiga reservanter denna gång. Vi har markerat vår ståndpunkt i några grundläggande frågor i ett särskilt yttrande. Vi har annonserat att vi tänker komma tillbaka till de frågorna, och det gör vi under den allmänna motionstiden. Jag vill uttrycka den förhoppningen att det under kommande år kan anordnas sammanhållna debatter i kammaren på grundval av sammanhållna betänkanden i de frågor som det nu gäller. I detta betänkande behandlas dels grundlagsfrågor, dels frågor som närmast hänför sig till förvaltningsrätten. När det gäller synen på grundlagarna har vi från centerpartiets sida många gånger deklarerat vår uppfattning från denna talarstol. Vi menar att en grundläggande målsättning bör vara att grundlagarna skall hållas fräscha och inte tillåtas förfalla och bli föremål för tvistande jurister eller eventuella författningsdomstolar eller för ett alltför flitigt bruk av lagprövningsrätten. Det skulle vara att överlämna de politiska grunderna till domstolars och icke-politiskt ansvariga organs avgörande. Detta är naturligtvis en fråga som centerpartiet återkommer till. På de punkter där tvister kvarstår om grundlagens innebörd — ett par av de punkterna har varit uppe till debatt här i dag — bör partierna enas om att sätta sig ner, resonera sig samman och göra en översyn, så att sådana här tvistepunkter i fortsättningen inte kan ge upphov till nya motsättningar. Det gäller t.ex. en sådan fråga som påstådd retroaktivitet i lagstiftningen, som har berörts i debatten här. Som jag sade nyss, är det inte bara direkta grundlagsfrågor som berörs i detta betänkande utan också frågor med mera förvaltningsrättslig inriktning.

Viicenterpartiet— och på den punkten hade vi gemensam uppfattning med moderata samlingspartiet — varnade för denna utveckling. Vi menade att det var mycket viktigt att det system som gällt så länge i Sverige, som från olika synpunkter visat sig vara framgångsrikt, i princip skulle behållas. Det betyder att förvaltningen inte i fråga efter fråga skall lystra till dagsaktuella signaler från regeringens sida utan skall fullgöra sina uppgifter i enlighet med de bestämmelser som finns. Vi menade då, och det menar jag fortfarande, att det är en tillgång att ha det på det sättet. Det är en tillgång för regeringen, föreställer jag mig, att kunna överlämna verkställigheten över vida fält till förvaltningarna, så att regeringen kan ägna sig åt övergripande och principiella frågor samt åt att ta initiativ i sådana ärenden där man av politiska skäl eller på grund av andra omständigheter anser det viktigt att ta initiativ. Vidare menar jag att den traditionella ordningen hos oss är viktig ur samhällsdebattens synpunkt. Det är bra med förhållandevis självständiga verksstyrelser och självständiga verkschefer. Det innebär att debatten i samhället breddas. Det innebär att det blir fler sakkunniga röster i diskussionen. Om man från verkens sida ständigt ängsligt skall snegla på vad regeringen kan tänka eller tycka, är det risk för att vi får ett slags tystnadens konformism. Det tycker vi är olyckligt.

Jag ser med en viss ängslan på utvecklingen av denna konformism. En återspegling av vad vi tyckte den gången finns i reservation nr 5, som tar upp de informella kontakterna mellan regeringen och myndigheterna. Där menar vi att de signaler som ges enligt beslutet 1987 bör ersättas med andra signaler. Det blev inte så mycket i konkreta bestämmelser av de tänkta ökade styrningsbefogenheterna i det beslut som fattades i riksdagen, på grund av den opposition som hade riktats mot förslaget. Men de signaler som gavs om vilken inriktning som skulle gälla var ändå tydliga, och vi vill ändra på detta. Helt allmänt är det naturligtvis mycket viktigt att man kan fastslå var beslut fattas, vem som är ansvarig för beslutet och att det finns skriftlig dokumentation för beslutet. Risken är annars, och vi har upplevt några sådana fall under senare tid, att alla kan skylla på alla. Det finns inte någon klar dokumentation över var beslutet egentligen fattats, vem som har det reella ansvaret. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Normgivningsfrågorna är av naturliga skäl ofta föremål för konstitutionsutskottets intresse. I föreliggande betänkande berörs några problemområden inom normgivningen. De motioner som behandlas i betänkandet är, sånär som på ett undantag, gamla bekanta. Till grund för betänkandet ligger också två informationsavsnitt ur 1987/88 års budgetproposition. Behovet av förenklingar och avregleringar inom ramen för lagstiftningen berörs i både motioner och reservationer. Det är därför på sin plats att påpeka att det inom regeringskansliet, sedan ett antal år tillbaka, bedrivs ett icke föraktligt regelförenklingsarbete, som på grund av sin omfattning borde ha uppmärksammats mer från massmediernas sida. Kunskapen om det arbete som pågår är inte heller särskilt stor i kretsar som borde veta bättre. Jag tycker att reservationerna i viss mån bär vittnesmål om detta. I konstitutionsutskottets betänkande 1988/89:7, som vi nu behandlar, redovisas på s. 5, 6 och 7 i stora drag det regelförenklingsarbete som pågår. Det finns ingen anledning att trötta kammaren med att upprepa allt vad som därstår. Alla kan, genom att läsa betänkandet, konstatera att den nuvarande regeringen gör stora ansträngningar för att rensa i författningar och myndighetsregler. Det förenklingsarbete som nu sker omfattar alla typer av regler, lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och allmänna råd. Arbetet omfattar även de statliga kollektivavtalen. Sådana regler som riktar sig till företagen berörs också, likaså den statliga regelgivningen gentemot kommunerna. Ytterligare områden skulle kunna räknas upp, men jag avstår från detta och hänvisar till betänkandet. Den s.k. solnedgångstekniken har visat sig vara en effektiv metod att rensa ut onödiga regler. Metoden innebär att regeringen ger en myndighet en viss begränsad tid till att ompröva en verkställighetsregel. Efter periodens slut upphör regeln att gälla, om inte myndigheten dessförinnan har meddelat den på nytt. Ett resultat av dessa s.k. solnedgångsförordningar är att större delen av myndighetsreglerna på det statliga arbetsgivarområdet upphörde att gälla den 1 oktober 1985. Inom polisområdet har också på detta sätt ett gott resultat uppnåtts. Solnedgångstekniken har även använts för länsstyrelseområdet, där närmare 1 500 föreskrifter upphävdes i mars 1988, med verkan först efter ett eller två år. Under tiden har länsstyrelserna möjlighet att pröva om föreskrifterna verkligen behövs. Mot den här bakgrunden framstår, enligt min mening, reservation nr 1, som moderaterna ensamma står för, som tunn och intetsägande. Reservanterna kräver att arbetet med förenklingar och avregleringar skall bedrivas med högre ambition och en bredare målsättning än som nu är fallet. Kravet visar att reservanterna är mycket okunniga om det arbete som pågår i syfte att åstadkomma förenklingar och avregleringar i befintliga system. Reservanterna borde faktiskt läsa utskottets betänkande ytterligare en gång. När det gäller frågan om ramlagstiftningen, som också tas uppi reservation nr 1, har jag svårt att se någon egentlig skillnad mellan den uppfattning som majoriteten har och den som har kommit till uttryck i reservationen. På denna punkt är moderaternas reservation närmast en gåta. De hade här på goda grunder kunnat ansluta sig till majoritetsskrivningen. Beträffande frågan om retroaktiv lagstiftning, som Ylva Annerstedt tog upp, vill jag erinra om att de här frågorna för inte så länge sedan varit föremål för riksdagens prövning. Motioner av samma innehåll som de vi behandlar i dag avslogs då av riksdagen. Utskottet ansluter sig här till vad riksdagen uttalat och vidhåller sin tidigare uppfattning. Jag skulle samtidigt vilja understryka att folkpartiet på den här punkten egentligen kommit alldeles fel; som vanligt, skulle jag vilja säga. Vad sade egentligen lagrådet om det som folkpartiet kallar för pensionsskatten? Jo, lagrådet sade att skatten inte var retroaktiv. Lagrådet sade att skatten inte innebar någon konfiskation och inte heller står i strid med RF:s bestämmelser i övrigt. Lagrådet sade att skatten inte strider mot Europakonventionen. Lagrådet sade vidare att betryggande garantier finns för att skatten till slut avkrävs försäkringstagarna på objektiva och rättvisa grunder. Jag tror att jag har ganska starkt fog för påståendet att Ylva Annerstedt och folkpartiet är alldeles galet ute när man pratar om retroaktiv lagstiftning, åtminstone i den exemplifiering man har gjort i sammanhanget och när det gäller det som tydligen är grunden för reservation 2. När det gäller beredningen av lagstiftningsärenden m.m. har utskottet kommit fram till att något initiativ av den beskaffenhet som föreslås i reservation 3 av moderaterna inte behövs. Att lagstiftningsärenden skall vara omsorgsfullt förberedda är en självklarhet. Det är också den röda tråden i de riktlinjer för propositionsplaneringen som utformats inom regeringskansliet. Vid olika tillfällen har konstitutionsutskottet särskilt granskat beredningen av regeringsärendena och uttalat viss kritik. Kritiken från konstitutionsutskottet har lett till klara förbättringar. Utskottet kommer emellertid även fortsättningsvis, förutsätter jag, att nogsamt följa hur regeringen bereder ärenden och, om det föreligger brister i beredningen av lagförslag, framföra kritik. Vad beträffar konsekvensanalyser i lagförslag och myndighetsföreskrifter har mycket förändrats till det bättre under senare år. Inom regeringskansliet pågår här ett mycket aktivt och föredömligt arbete. Styrningen av den statliga förvaltningen är också ett gammalt kärt ämne i konstitutionsutskottet. Begränsningsregeln i 11 kap. 7 § regeringsformen penetreras ofta. Det är, enligt min mening, vår skyldighet att som riksdagens organ för granskning av regeringen göra detta. Jag vill i detta sammanhang slå fast att det numera råder en betydande enighet om tolkningen av begränsningsregeln. Det finns otvivelaktigt ett stort behov av informella kontakter mellan regeringskansliet och myndigheterna. Detta framgår inte minst av de remissyttranden som lämnades över förvaltningsutredningens och verksledningskommitténs betänkanden. Vad vi här talar om är egentligen ingenting annat än kontakter mera inriktade på information än styrning. Visst kan det finnas problem förknippade med dessa kontakter. Det förnekar ingen. Men samtidigt är det svårt att föreställa sig en smidig och väl fungerande förvaltningsapparat utan informella kontakter av olika slag. Regeringens utnämningspolitik har, tydligen i brist på annat, blivit något av en moderat profileringsfråga. Frågan har vid ett par tillfällen behandlats i konstitutionsutskottet och här i kammaren. Utskottet har vid samtliga tillfällen inte kommit fram till något annat än att regeringen vid sina utnämningar beaktat lämplighet och kompetens. Herr talman! Jag yrkar bifall till konstitutionsutskottets hemställan i betänkande 1988/89:7.

Herr talman! Kurt Ove Johansson säger att man i utskottsbetänkandet räknar upp en lång rad exempel på förändringar som regeringen har gjort och håller på att genomföra — och det är väl bra. Han säger också att det gäller näringslivet. Men när man läser det avsnittet i betänkandet visar det sig att det är ytterligt summariskt och att det framför allt handlar om statistik. Vi i folkpartiet har tagit upp myndigheternas ansvar när de handlar fel och deras skyldighet att se till att de drabbade blir skadeslösa. Det har visat sig i ett flertal uppmärksammade fall den senaste tiden att det mellan skattemyndigheter och småföretag har uppstått konflikter som rimmar mycket illa med rättssäkerhetskravet. Det är alldeles uppenbart att flera småföretagare har fått ett helt livsverk spolierat genom att myndigheterna har betett sig klumpigt. Företagarna har blivit skandaliserade på sina hemorter. Efter flera års utredande har det sedan visat sig att myndigheterna har haft fel, och då har småföretagarna haft mycket små möjligheter att få rättelse eller kompensation. Vi i folkpartiet anser att detta är ett oerhört viktigt område att ta upp och göra något åt. När det gäller den retroaktiva lagstiftningen beklagar jag att det inte blev alldeles klart angående alla de fall som vi räknade upp. Kurt Ove Johansson tog upp ett fall, och jag har tagit upp flera. Riksdagen har sagt ifrån att man inte vill klarlägga och precisera lagtexten nu. Men riksdagsmajoriteten har tidigare sagt att det enligt 2 kap. 10 § regeringsformen är viktigt att lagstiftningen på skatteområdet så långt möjligt utformas på sådant sätt att det inte behöver råda något tvivel om lagstadgandet. Riksdagsmajoriteten har också krävt att ytterligare erfarenheter av nuvarande grundlagsregler skall göras innan en översyn vidtas. Vi i folkpartiet tycker att de dåliga erfarenheter som redan finns av t.ex. den extra vinstdelningsskatten och den tillfälliga förmögenhetsskatten, är tydliga bevis på både att en översyn är nödvändig och att erfarenheterna av dessa skatter är mer än tillräckliga för att motivera en översyn.
Herr talman! Jag vill först ta upp den tråd som Ylva Annerstedt var inne på i slutet på sitt inlägg, nämligen den retroaktiva skattelagstiftningen. I mitt inledningsanförande har jag, utifrån den argumentering som folkpartiet har använt sig av i reservationen, påvisat att påståendena om retroaktiv lagstiftning inte håller. Dessa argument har ni som utgångspunkt för att man skulle se över 2 kap. 10 §i regeringsformen.

Även om Elisabeth Fleetwood anklagar mig för att vara en försvarare av överheten eller en storebror, står det ändå tydligt i moderaternas reservation nr 1 att ni anser att regeringen på ett bredare sätt borde se över detta med regelförenklingarna. Jag redovisade ju för den bredd som finns i det arbete som för närvarande pågår inom regeringskansliet. Var och en som läser i betänkandet får nog klart för sig att det är fråga om en mycket bred översyn. Moderaterna säger i sin reservation att man skall gå ännu snabbare och bredare fram, men de har inte den minsta lilla idé om hur detta arbete skall utvidgas. Därför vidhåller jag mitt påstående, att det är uppenbart att om det funnits ett mästerskap i flummighet, skulle reservation nr 1 säkert ha vunnit guldmedaljen i den tävlingen. Elisabeth Fleetwood, naturligtvis kan man fråga sig: Vad hände under de borgerliga regeringarnas tid när det gällde avregleringar? Det vore intressant om Elisabeth Fleetwood berättade det. Jag har svaret, och jag skall gärna bidra med detta i en kommande replik.

Herr talman! Det är en bra regel när det över huvud taget gäller lagstiftning att man skall stifta lagar som uppfattas som korrekta och riktiga av den allmänna opinionen. Tänk på hur pensionsspararna reagerade inför den retroaktiva pensionsskatten! Vii folkpartiet har krävt att man genom att tillsätta en utredning klart skall definiera vad regeringsformens ”särskilda skäl” innebär. Det är uppenbart att det på flera områden råder oklarheter om detta. Vi har snart att i riksdagen behandla förslaget om reavinstbeskattning av andelar i handelsbolag. Det är inte särskilt länge sedan som finansdepartementet presenterade en promemoria, där retroaktiviteten var så uppenbar att remissinstanserna betraktade förslaget som bisarrt. Nu är det mesta bortrationaliserat i propositionen, men fortfarande finns det inslag som gör att frågan om huruvida lagstiftningen är retroaktiv eller inte är oklar. Det är vad vi i folkpartiet velat ha klarlagt genom den utredning som vi har krävt. Jag noterar att Kurt Ove Johansson inte säger ett ljud om våra krav på att hänsyn skall tas till småföretagen och att de skall hållas skadeslösa när myndigheterna gör fel. Vi anser att de senaste årens exempel visar alldeles klart och tydligt att någonting måste ske för att skydda småföretagarna ifrån överhetens övertramp.
Herr talman! Också jag kan ställa mig bakom Ylva Annerstedts allmänna formuleringar. Jag konstaterade emellertid i mina tidigare debattinlägg att de argument som folkpartiet har anfört i sin reservation för att få till stånd en förändring av 2 kap. 10 § i regeringsformen inte håller. Det är vad debatten i dag handlar om. Folkpartiets resonemang för en förändring när det gäller retroaktiv lagstiftning håller således inte för en närmare granskning, och jag anser det vara min skyldighet att upplysa kammaren om detta. Jag reagerar inte emot att moderaterna i sin reservation säger att man skall skynda på, utan på att Elisabeth Fleetwood vidhåller att man skall gå snabbare fram, utan att man har någon idé om hur arbetet skall påskyndas. Jag har ju redovisat att den nuvarande regeringen har lagt ned stor möda och omfattande arbete på att åstadkomma avregleringar. Det är vad jag kritiserar och vänder mig emot. Jag ställde en fråga till Elisabeth Fleetwood. Jag är i och för sig inte van att få svar på mina frågor, när jag debatterar med mina motståndare i de borgerliga partierna. Men jag lovade att själv komma med svaret. Frågan löd: Vad hände under den tid då de borgerliga regeringarna hade att besluta över detta fögderi? Det skedde egentligen inte någonting i fråga om avregleringar, utan man pratade bara. Det enda som inträffade var att den ena regeringen efter den andra avgick och 48 regeringsledamöter passerade revy i riksdagen. Men när det gällde avregleringar, som Elisabeth Fleetwood talar så varmt för, hände absolut ingenting under de borgerliga regeringsåren. Nu när saker och ting verkligen börjar hända och det pågår ett omfattande arbete på detta område, står Elisabeth Fleetwood upp och säger att man bör gå snabbare fram, men några idéer om hur det skall gå till har hon inte.

Herr talman! Ibland är det allra intressantaste i en debatt det som inte sägs. Jag noterar än en gång att Kurt Ove Johansson inte med ett ord berör småföretagarna och deras villkor och de krav vi har ställt för att förbättra deras rättssäkerhet. Småföretagarna är faktiskt motorn i vårt näringsliv här i landet. De har rätt att kräva att myndigheterna tar hänsyn till deras planeringsbehov, till att de skall ha skydd när myndigheterna gör övertramp och faktiskt i många fall raserar människors hela livsverk. Men det är typiskt för socialdemokraterna. Ni struntar i de enskilda människorna. Det är människor av kött och blod som får gå ifrån sitt arbete, ifrån sitt uppbyggda företag, därför att en myndighet bär sig illa åt. Sedan visar det sig efter två tre eller kanske sju år att myndigheten har fel, och då struntar man i dem. Småföretagarnas villkor gäller också deras behov av långsiktighet. Det är klart att man måste förändra reglerna ibland — vi säger ingenting om det — men det måste finnas framförhållning, man måste ha tid att anpassa sig. Man har inte en ekonomi som byggs från månad till månad. Man bygger kanske på ett eller två år, och det måste vi ta hänsyn till. Inte ett ord säger Kurt Ove Johansson om småföretagarnas behov av långsiktighet och stabilitet i reglerna. När det sedan gäller retroaktiviteten säger Kurt Ove Johansson att han kan ställa sig bakom de allmänna formuleringar som folkpartiet har gjort i fråga om krav på utredning. Jag är mycket tacksam för det. Vad vi har krävt är alltså en utredning om hur man skall definiera uttrycket särskilda skäl i regeringsformen. Kurt Ove Johansson och socialdemokraterna är välkomna att ansluta sig till vår reservation nr 2.
Herr talman! Jag hade bestämt mig för att inte förlänga den här debatten och skall inte göra det heller. Ylva Annerstedt försökte emellertid ge en annan innebörd åt vad jag sade när jag instämde i de allmänna synpunkterna. Det gällde inte ett instämmande i det utredningskrav som ni har kommit med. Jag tror att Ylva Annerstedt var helt medveten om det, och hennes ord skulle väl vara någon sorts debatteknisk fint inför avslutningen av debatten. Det jag anammade var det allmänna resonemang som går ut på att man i lagstiftningsarbetet skall ta hänsyn till rättssäkerhetsaspekter, integritet och sådana saker, och det är någonting helt annat än den innebörd som Ylva Annerstedt här har försökt tolka fram.